Fru talman! Johan Löfstrand har frågat mig hur jag eller regeringen avser att informera de övriga länderna i Helcom om att regeringen några veckor efter Helcoms ministermöte beslutade att sluta med stöd till kantzoner, konstgjorda våtmarker och fångstgrödor i jordbruket, trots att detta lyftes fram bland de svenska åtgärderna under mötet, eller om regeringen kommer att sätta in andra åtgärder i stället. Jag vill börja med att säga, fru talman, att det här är Johan Löfstrands beskrivning. Regeringens åtgärdsarbete för havsmiljön har gett resultat, och vi ser i dag nedåtgående trender när det gäller utsläpp av växtnäringsämnen från jordbruk och andra landbaserade källor längs hela kusten. Jag delar dock Johan Löfstrands oro för övergödningen i Östersjön, särskilt i den så kallade Egentliga Östersjön, där de huvudsakliga problemen finns, och det är därför viktigt att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra havets miljötillstånd. Inom konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö, Helcom, har man arbetat intensivt bland annat med att identifiera åtgärder för att minska jordbrukets växtnäringsläckage. Sverige, liksom alla Helcomländer, är överens om de åtgärder som föreslås i ministerdeklarationen för detta arbete. Informationen om ländernas åtgärdsarbete tas om hand i Helcoms utvärderingar och regelbundna möten mellan chefsförhandlarna. Kvävebetingen för Sveriges del har reducerats, men för fosfor har vi fått ett ökat beting till Egentliga Östersjön, beroende på en historisk skuld. Vi behöver fortfarande genomföra åtgärder för att ytterligare reducera kväve, men den vetenskapliga bedömningen är att fosfor är det växtnäringsämne som vi särskilt behöver inrikta oss på när det gäller Östersjöns övergödningssituation. Det svenska åtgärdsarbetet för Östersjön, som bland annat inkluderar Helcoms Baltic Sea Action Plan, inriktas på att uppfylla kravet på god miljöstatus enligt EU:s havsmiljödirektiv. Det framgår tydligt av direktivet att god miljöstatus är ett bindande kvalitetskrav som ska nås för ett antal i direktivet angivna deskriptorer. Hur målen ska nås, det vill säga vilka åtgärder som ska vidtas, ska medlemsstaterna själva ta fram i sina åtgärdsprogram som ska vara antagna senast 2015. Även arbetet inom ramen för EU:s vattendirektiv är av stor vikt för att minska övergödningen. Också här kommer reviderade åtgärdsprogram att antas under 2015. Jag vill, fru talman, här lägga till det arbete som har gjorts för att göra Östersjön till ett SECA-område, det vill säga att minska utsläppen från sjöfarten, liksom vad som görs vad gäller enskilda avlopp och industriella utsläpp. Landsbygdsprogrammet för åren 2014-2020 får en lägre budget jämfört med dagens program eftersom de medel som kommer från EU kommer att minska. Detta innebär att prioriteringar mellan vilka åtgärder som ska få plats i programmet måste göras. Det ska också sägas att fortfarande saknas på EU-nivå beslut om vilka regler som ska gälla från 2014. Det betyder förstås att innehåll i ett svenskt landsbygdsprogram inte heller har kunnat beslutas än. För miljöersättningarna har EU-förhandlingarna försenats, och 2014 blir därför ett mellanår med en förlängning av nuvarande landsbygdsprogram. Hur vi ska åstadkomma en hållbar växtnäringsbelastning hanteras även av den parlamentariska miljömålsberedningen i dess arbete med de två strategierna Långsiktigt hållbar markanvändning och Strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik. Miljömålsberedningen har en viktig uppgift att analysera och komma med konkreta förslag på åtgärder inom området. Havsmiljön är en av regeringens främsta prioriteringar inom miljöområdet, och ett stort antal åtgärder, också utanför landsbygdsprogrammet, har vidtagits för att förbättra miljötillståndet, vilket jag även tog upp vid Helcoms ministermöte. Regeringen har under 2012 och 2013 lagt ut ett antal uppdrag för att möjliggöra ett effektivare åtgärdsarbete, till exempel uppdrag till Havs och vattenmyndigheten att utreda Hanöbuktens miljöproblem samt att utreda hur omställningstakten för enskilda avlopp kan ökas. Naturvårdsverket har haft i uppdrag att utreda styrmedel för ökad rening från kommunala reningsverk. Regeringen bereder nu myndigheternas förslag i dessa utredningar. Regeringen har vidare i budgetpropositionen för 2014 föreslagit riksdagen att anslaget 1.12, Åtgärder för havs och vattenmiljö, ska ha en nivå på närmare 673 miljoner kronor år 2014. I budgetpropositionen föreslås bland annat en satsning på lokala vattenvårdsprojekt, så kallade LOVA-projekt, med 75 miljoner kronor per år från och med 2014 och framåt. Vidare föreslås en satsning på 32 miljoner kronor under åren 2014-2017 för arbete med avancerad rening av avloppsvatten samt en satsning på 240 miljoner kronor under en tioårsperiod till pilotprojekt för rötning av stallgödsel för att producera biogas. Samtliga dessa satsningar har stor betydelse för att reducera Östersjöns övergödningsproblem.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka ministern för det långa svaret, men tyvärr var det inte speciellt mycket svar på de frågor jag hade ställt. Jag är dock glad att ministern delar min oro över utvecklingen i Östersjön. Det finns mycket att göra, och det behövs mer än bara vackra ord för att lösa övergödningsproblemen. Tyvärr är det fråga om prioriteringar. Återigen har regeringen gjort prioriteringar som gör att miljön får stå tillbaka för andra intressen. Ministern säger att pengarna till landsbygdsprogrammet har minskat och att det är skälet till att stödet försvinner. Det är helt korrekt. Men det här är en prioritering som regeringen har gjort. Regeringen har gjort kraftiga nedsättningar i det svenska landsbygdsprogrammet. Bakgrunden är att regeringen måste klara sitt budgettak för att ha råd med skattesänkningarna. Förutom detta minskar landsbygdsprogrammet också på grund av att regeringen och statsministern har förhandlat bort delar av de pengar som annars skulle ha tillfallit landsbygdsprogrammet inom EU:s budget. Vi socialdemokrater har tänkt annorlunda. Vi socialdemokrater satsar 371 miljoner mer än regeringen på landsbygdsprogrammet för att vi ska klara en del av de miljöåtgärder som vi tycker är så viktiga och som nu kommer att försvinna. De stöd som nu försvinner är viktiga, och ministern har vid ett flertal tillfällen visat att de är oerhört viktiga för att bekämpa övergödning i Östersjön. Så sent som i förra veckan publicerades en artikel i Svenska Dagbladet där det konstaterades att många av miljöersättningarna är oerhört kostnadseffektiva i förhållande till den miljönytta som de ger. Resultatet av regeringens prioriteringar kommer inte att vänta på sig. Resultatet kommer att bli att de lantbrukare som i dag har stöden kommer att sluta. De kommer att sluta att odla fånggrödor, övergå till andra grödor och plöja upp kantzoner. Det kommer i sin tur att innebära stora problem med övergödning. Vi menar att detta är allvarligt av ett antal olika skäl. Först och främst handlar det om att en nedskärning av landsbygdsprogrammet är ett slag mot landsbygden i stort. Landsbygden måste stå stark om vi ska klara de olika miljöhot och miljöprövningar som vi står inför. En nedräkning av landsbygdsprogrammet hotar faktiskt landsbygden som helhet. Det andra skälet är att vi i kammaren faktiskt har fattat beslut om ett antal miljömål. I och med att regeringen tar bort ett antal av ersättningarna kommer det att bli svårt att uppnå de miljömål som Sveriges riksdag har ställt sig bakom. Den tredje delen som jag tycker är allvarlig är att det är sorgligt att Sverige ska drabbas av trovärdighetsproblem i miljöfrågan. Ministern säger ena stunden att Sverige ska vidta ett antal miljöåtgärder. Det ska vi göra tillsammans för att skydda Östersjön. I nästa stund tar regeringen bort miljöåtgärderna. Skapar inte det ett stort trovärdighetsproblem? Är det inte problematiskt att Sverige och ministern ena stunden säger att åtgärderna är oerhört prioriterade för att klara målen och i nästa stund tar bort de miljöåtgärder som man tidigare har varit tydlig med är viktiga?
Fru talman! Jag skulle vilja tacka Johan Löfstrand för interpellationen. Den är oerhört intressant och bra. Jag blir glad ju fler som diskuterar Östersjöns problem. Samtidigt kan jag inte låta bli att notera att Johan Löfstrand möjligen är unik i sitt parti när han så varmt talar för ett ökat omfång på EU:s jordbrukspolitik. Det är i så fall en stor nyhet! Regeringen har försvarat att Sverige ska ha en stor del av de medel som hanteras inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Regeringen har också drivit inte bara inom andra pelaren utan också inom första pelaren - jordbrukspolitiken omfattar ju olika delar, som Johan Löfstrand väl vet - att det ska finnas ett antal förgröningsprinciper, som det kallas med en anglicism i det svenska språket. Det handlar om att ta större miljöhänsyn också i det ordinarie produktionsstödet i första pelaren. Om vi tittar på fördelningen av jordbruksstödet inom Europa ser vi att det har varit en grov snedfördelning. Mycket fattiga länder har efter EU-inträdet fått avsevärt lägre ersättningsnivåer, haft svårare att modernisera sitt jordbruk och att gå över till ekoproduktion. Vi diskuterar här hur Östersjöns övergödningsproblem ska lösas, och jag skulle vilja ställa en fråga till Johan Löfstrand. Ett av de viktigaste beslut som har tagits är det som handlar om att minska svavelutsläppen och utsläppen från sjöfarten i Östersjön. Tar Johan Löfstrand avstånd från den grupp av riksdagsledamöter som har turnerat runt Sverige för Socialdemokraternas räkning för att underminera och försöka stoppa det beslut som är ett oerhört viktigt miljöbeslut angående Östersjön? Jag skulle gärna vilja ha ett svar på den frågan. Utsläppen längs den svenska kusten minskar sedan ett antal år. Det är naturligtvis väldigt bra. Trots det finns det mycket kvar att göra, främst vad gäller det så kallade Egentliga Östersjön söder om Gotland. Där har vi en historisk skuld att ta hand om och behöver teknikutveckling och innovation för att förstå hur vi ska kunna lyfta övergödande ämnen ur Östersjön och inte bara minska utsläppen från den mänskliga verksamheten på land. Här krävs det åtgärder både från industrin vad gäller enskilda avlopp och från jordbruket. Vi har en stor satsning på våra lokala vattenvårdsprojekt och en satsning på läkemedelsrening i avlopp. Vi har beslutat, senast häromdagen, om fler marina skyddade områden. Vi reder ut Östersjöns cocktaileffekter vad gäller kemikalier. Allt detta behövs för att Östersjöns miljöstillstånd ska förbättras. Inte minst gäller det verksamheterna i de länder på östra sidan av Östersjön som inte har kommit lika långt när det gäller avloppsrening, modernare jordbruksmetoder och hantering av enskilda avlopp. Därför är inte bara det europeiska samarbetet utan också Helcomsamarbetet oerhört viktigt, liksom det bilaterala samarbete som vi har med till exempel de baltiska länderna och Sankt Petersburg vad gäller avloppsrening.

Fru talman! Det var inte mycket till klargörande. Ministern ägnade mer tid åt att förklara hur det europeiska jordbrukssystemet fungerar än åt att svara på mina frågor. Det tycker jag är lite olyckligt. Vi socialdemokrater anser att det landsbygdsprogram som finns i dag är viktigt. Därför skjuter vi till en avsevärd mängd pengar. Vi vill behålla det som vi anser är viktigt i landsbygdsprogrammet. Bland annat innehåller det ett antal miljöersättningar. Regeringen har gjort en tydlig prioritering där man har minskat landsbygdsprogrammet. Konsekvenserna blir väldigt tydliga. Konsekvensen blir att ett antal miljöersättningar inte kommer att betalas ut. Det kommer också att innebära att ett antal andra ersättningar till exempelvis skärgårdsbönder i den kommun som Lena Ek själv kommer ifrån som bedriver ett väldigt viktigt miljöarbete för att behålla den unika skärgårdsmiljö som man har där inte heller kommer att betalas ut. Regeringen har gjort tydliga prioriteringar. De här prioriteringarna kommer att få konsekvenser för miljön. Det tycker jag är oerhört olyckligt, både ur ett strikt miljöperspektiv, det vill säga att vi kommer att få mindre miljönytta, och ur ett förtroendeperspektiv. Miljöministern konstaterar i en artikel i början av november att Östersjön måste bli renare. I artikeln konstateras att det görs ett väldigt gott arbete. Sverige bidrar på ett mycket bra sätt. Man säger till exempel att Sverige och regeringen prioriterar att minska läckaget från jordbruket. Så säger man i november. Nu i januari kan vi konstatera att de här stöden, som ministern för några månader sedan sade var oerhört viktiga för att klara övergödningsproblemen, inte kommer att förnyas, åtminstone inte 2014 och troligen inte heller 2015. Jag skulle vilja fråga ministern vad hon menar när hon i sitt svar säger att 2014 blir ett mellanår, och därmed blir det en förlängning av det nuvarande landsbygdsprogrammet. Rätta mig om jag har fel, men den information jag har fått är att de miljöersättningar som har betalats ut inte kommer att förlängas 2014. Är det inte så, eller? Min fundering är: Hur är det för 2014? Är det ett mellanår där det bara är en förlängning av det nuvarande landsbygdsprogrammet, eller är det någonting annat? Min andra fundering är: Anser inte ministern att det är oerhört problematiskt att Sverige och ministern ena stunden deklarerar att åtgärderna för att minska miljöpåverkan är oerhört viktiga och sedan, två månader senare, stryker just dessa ersättningar och säger att de här ersättningarna inte ska betalas ut?
Fru talman! Stämmer det inte, Johan Löfstrand, att de socialdemokratiska ledamöterna i EU-parlamentet röstade nej till större delen av jordbrukspolitiken? Det stämmer, just det. Vilka företag skulle finnas kvar då? I det socialdemokratiska budgetförslaget lägger man ökade skatter i mångmiljardklassen på samma företag. Den kombinationen av beslutsfattande är ingenting som gynnar svensk landsbygd. Det är faktiskt inte heller någonting som gynnar miljön, eftersom miljön är beroende bland annat av betande djur i stor del av vårt ekosystem. Det är inte regeringen som har dragit ut på besluten, utan det är förhandlingarna i Bryssel som gjort att besluten har fattats sent. Vi har varit tydliga med - och det är ett annat besked - att merparten av landsbygdsprogrammet, 70 procent, kommer att användas inom prioritering 4, det vill säga miljöersättningar, för att återställa, bevara och främja ekosystem som påverkas av jord och skogsbruk. Samtidigt reagerar jag när Johan Löfstrand så där schablonmässigt säger att de tiotals företagare som har gått utbildning i miljöfrågor inom utbildningssatsningen Greppa näringen helt plötsligt inte skulle tillämpa de kunskaper de har tillägnat sig, varit stolta över och använt. Jag tror faktiskt inte att det blir så.

Sammantaget delar jag inte den bild som Johan Löfstrand har. Om man vill värna svensk landsbygd och svenskt jordbruk ska man vara angelägen om att se till att svenska jordbrukare får likvärdiga produktionsvillkor som jordbrukare i grannländerna. När det gäller själva interpellationen kan jag bara konstatera att utsläppen minskar. Vi ser problemen, vi ökar anslagen och vi ökar insatserna. Det är någonting som vi har deklarerat i Helcomsamarbetet.

Fru talman! Det var åtminstone ett försök från ministern att svara på min fråga. Men inte heller denna gång fick jag något svar utan bara en halv mening om andra åtgärder som regeringen vidtar. Jag kan hålla med om att regeringen vidtar ett antal bra åtgärder för att minska övergödning i Östersjön. Men de åtgärder som interpellationen handlar om är åtgärder som rör jordbruket och problematiken kring övergödningen i Östersjön. Där har vi än så länge inte fått höra vad ministern anser. Socialdemokraterna skjuter till pengar för vi anser att landsbygdsprogrammet är oerhört viktigt. Gällande borttagandet av ett antal miljöersättningar är jag helt övertygad om att många lantbrukare har stor kunskap om hur de ska bedriva sitt förvärv, och det gör de med bravur. Men de miljöersättningar som i dagsläget finns är ju en ersättning för att man gör någonting lite extra. Jag vet att flera lantbrukare som i dag har så små marginaler att den kantzon som de får ersättning för att hålla öppen kommer att sås igen för att ta igen det som man förlorar när ersättningarna försvinner. Och när kantzonen väl har såtts igen en gång tar det ett antal år innan man uppnår de positiva effekterna igen. Likadant är det med ett antal andra miljöersättningar. Eftersom miljöersättningar utgår för någonting som man gör är det viktigt att det finns en långsiktighet. Tyvärr är regeringens politik på det här området inte speciellt långsiktig. Jag vill avsluta med frågan: Är det inte problematiskt för trovärdigheten för Sverige att man nu tar bort dessa stöd?
Fru talman! Johan Löfstrand berör inte med ett ord hur hans partigrupp har röstat i Europaparlamentet. Man har varit beredd att skära bort stora delar av de satsningar som Johan Löfstrand pratar om. Han berör inte heller med ett ord att en stor del av hans riksdagsgrupp har turnerat runt i Sverige för att motverka ett av de viktigaste miljöbesluten för Östersjön under de senaste åren, nämligen SEKA-beslut för sjöfarten. Det berörs inte med ett ord, men det hade varit klädsamt. Sedan är jag glad över att Johan Löfstrand är så intresserad av Östersjöproblematiken. Det är viktigt att vi kan se till att de jordbruksstöd som finns i andra pelaren - landsbygdsprogrammet - till så stor del som möjligt går till miljöersättningar. Regeringen har varit tydlig med att 70 procent kommer att användas inom prioritering 4 som handlar om miljöersättningar. Till detta lägger vi extra medel på lokala vattenvårdsprojekt, läkemedelsrening av avlopp, främjande av biogasproduktion, fler marina skyddade områden och på att reda ut kemiska cocktaileffekter i Östersjön. Vi tar Östersjöproblematiken på stort allvar, och vi ser också till att besluta om åtgärder som ska förbättra miljösituationen i Östersjön. Det är väldigt viktigt, inte bara för oss utan också för våra barn och för framtiden. Det är också viktigt att det finns företag på den svenska landsbygden. Då ska man se till att de får likvärdiga konkurrensvillkor som sina kolleger i andra länder och att man inte lägger straffskatter på de företag som finns på landsbygden.